Herr talman! Bankoutskottets utlåtande nr 30 behandlar en hel rad olika motioner i anslutning till lokaliseringspolitiken. Ingen av dessa motioner tar dock något djärvare grepp på frågan utan berör endast utanverken. Även den kommunistiska gruppen har motionerat i dessa frågor. Själv står jag som förste motionär på en motion där vi begär nya riktlinjer för 10 kaliseringspolitiken. I det utlåtande som kammaren nu behandlar skriver bankoutskottet att det för egen del »funnit sig böra i annat sammanhang ta upp bl.a. de motioner vari begärs nya riktlinjer för lokaliseringspolitiken». Enligt uppgift från bankoutskottet kommer dessa motioner att behandlas av höstriksdagen. Av föreliggande motioner framgår — såvitt jag kan förstå — att tiden tycks vara mogen för en grundlig debatt om den hittills förda lokaliseringspolitiken och om huruvida de riktlinjer som fastställdes vid 1964 års riksdag i verkligheten är de bästa. De stödåtgärder man då var överens om skulle i första hand inriktas på de norrländska länen, det s.k. norra stödområdet. De omfattande industrinedläggningarna under senare tid har givetvis satt den av riksdagen 1964 beslutade lokaliseringspolitiken på hårda prov, och även om de norrländska länen erhållit relativt stora summor i form av lokaliseringsstöd har det i alltför stor utsträckning blivit beredskapsarbeten, småindustrier 0. d. som kommit i förgrunden. En verklig satsning på relativt stora industrier har det inte blivit, om man bortser från exempelvis industrin i Mellansel. De omfattande sysselsättninggssvårigheterna även i andra områden än Norrland som inträtt under senare tid har medfört att lokaliseringspolitiska åtgärder har måst vidtagas även där i flera fall, och den tidigare fastställda ekonomiska ramen har brutits.

Den kommunistiska riksdagsgruppen motsatte sig inte förslaget om statligt stöd i form av investeringsbidrag och lån till privata företag, då riksdagen år 1964 fattade beslutet om Erfarenheterna hittills av den förda lokaliseringspolitiken är dock inte de bästa. De åtaganden som gjordes 1964 kan givetvis inte avbrytas under den fastställda tiden. Vi anser emellertid att fristen för nuvarande lokaliseringsmetoder icke skall utsträckas längre än till den tid, för vilken riksdagen har bundit sig. Vi menar att arbetet på en övergång till en principiellt annan och effektivare näringsoch lokaliseringspolitik bör påbörjas snarast. De tekniska och organisatoriska villkoren i den industriella ekonomin genomgår en ständig omvandling, och denna omvandling sker i ökande takt. Som följd härav uppstår svåra lokaliseringsoch planeringsproblem, vilka under nuvarande kapitalistiska förhållanden inte kan lösas. Strukturomvandlingen, som sker med motiveringen att öka det allmänna välståndet, medför en växande otrygghet och svåra omställningsproblem för såväl löntagare som småföretagare samt sker under en skev lönsamhetsbedömning och bristande samordning mellan olika slag av investeringar. Den hotar också att skapa stora regioner med kroniska sysselsättningsproblem, parallellt med en obalanserad tillväxt i andra regioner. Exempel på denna konstlade motsättning utgör undersysselsättningen i Norrland samt bostadsoch samhällsinvesteringarnas stora eftersläpningar i storstäderna. Problemen kan väntas bli betydligt skärpta under 1970-talet. Den ekonomiska strukturomvandlingen är i och för sig en självklar nödvändighet. Bland annat skapar kravet på ökat underlag för produktionsoch serviceenheter en allmän rörelse bort från glesbygd och småorter till större och bärkraftigare tätorter. Men denna process kan få en fullt ekonomiskt och socialt acceptabel form först under socia listiska förhållanden. Under nu rådande förhållanden är det storfinansen som styr utvecklingen med alla de svårigheter som uppstår för såväl de enskilda människorna som för samhället. Denna maktställning måste brytas, samhällets inflytande över näringslivet öka och löntagarna ges medbestämmanderätt i företagen. En socialistiskt inriktad samhällsplanering och lokaliseringspolitik kan, menar vi kommunister, för vårt lands del ta i huvudsak följande form: En statlig riksplanering utformas. I denna fastställes de regionala ramarna för alla slag av investeringar. Landet indelas i planeringsregioner av lämplig storlek. Målsättningen för varje region bör vara full sysselsättning. Statlig och allmänägd företagsamhet bör ingå som väsentliga medel för att främja denna sysselsättning. Inom varje planeringsregion genomföres den nödvändiga inre omflyttningen och strukturomvandlingen under regionala organs ledning och efter ett medvetet program. I varje region utväljs investeringsområden respektive investerinigsorter med allsidig ekonomisk struktur. Bedömningar av lönsamhet och effektivitet skall därvid, liksom givetvis på riksplanet, ske från hela samhällets synpunkt. Varje etapp i strukturomvandling och omflyttning inom regionerna skall vara planerad. Orter och företag som berörs skall i god tid vara förberedda och själva beredas tillfälle att diskutera och påverka den planmässiga förvandlingen. Uppföljningen med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bostadsbyggande, eventuell inlösen av egnahem på avflyttningsorterna m.m. skall vara fullgjord då den slutliga omflyttningen äger rum. Hela planeringsprocessen demokratiseras. Ett system bygges upp med en riksplanering under ständig parlamentarisk insyn i toppen och obligatoriska organ för information, siktande till självstyrelse på arbetsplatserna, i botten. Beslut fattas genom samspel mellan riksnivå och regionalnivå samt ortsoch arbetsplatsnivå. Strävan bör vara att löntagarintressena på alla nivåer är i majoritet. Jag är fullt medveten om att lösningen av dessa planerings-, lokaliseringsoch arbetsmarknadsfrågor kräver en inriktning på att storfinansens maktställning brytes. Inom ramen för nuvarande förhållanden gäller det dock att försöka genomföra partiella åtgärder ägnade att hindra för löntagarna skadliga följder av den kapitalistiska omvandlingsprocess som pågår.

För planeringen är det av betydelse att konjunktursvängningarna i den kapitalistiska delen av världen inte oförhindrat får slå igenom i Sverige.

Herr talman! Liksom herr Jönsson i Ingemarsgården vill jag ägna några ord åt de likalydande motionerna I: 608 och II: 753, som har behandlats i bankoutskottets utlåtande nr 30. Grundtanken i motionerna är att försöka undanröja de missförhållanden som tar sig uttryck 1 att tidigare icke industrialiserade områden har stora svårigheter att bli delaktiga av lokaliseringsstöd för industriell utveckling. Icke industrialiserade områden är i första hand Norrlands inland, och till detta hör Jämtlands län. I detta län är näringslivet i huvudsak inriktat på jordoch skogsbruk. Den pågående strukturrationaliseringen inom dessa näringar liksom inom vissa av de industrigrenar som är företrädda i länet har förorsakat betydande sysselsättningssvårigheter. År 1965 var 6,2 promille av befolkningen i yrkesverksam ålder arbetslös. Denna siffra är inte markant hög jämförd med siffrorna för andra norrlandslän. Det måste dock framhållas att i områden där en stor del av befolkningen är jordbrukare inregistreras inte den verkliga arbetslösheten. Länet har otvivelaktigt en betydande dold arbetslöshet, vilket bl.a. framgår av den låga yrkesverksamhetsgraden för såväl män som kvinnor. Sysselsättningsproblemen är större än vad reguljära arbetslöshetsmått antyder. Problemen har hittills i mycket stor utsträckning lösts genom utflyttning av arbetskraft. Ett avsevärt arbetskraftsöverskott har funnits en längre tid och beräknas öka under perioden 1965— 1975. Lokaliseringspolitiken syftar bl.a. till att skapa funktionsdugliga regioner med en arbetsmarknad som är tillräcklig för att befolkningen skall kunna bära upp en kvalificerad serviceapparat. I Jämtlands län har en avsevärd befolkningsminskning ägt rum under den senaste tiden; under åren 1961—1966 utflyttade i runt tal 10000 personer. Den kvarboende befolkningen är mycket illa betjänt av att sysselsättningsproblemen i så hög grad som nu löses genom utflyttning. En fortsatt befolkningsreduktion kommer att få en mycket ogynnsam effekt genom att underlaget sviktar för de mera kvalificerade servicetyperna. Det är nödvändigt att i tid uppmärksamma denna del av loka Av hittills beviljat lokaliseringsstöd har endast 4,3 procent tilldelats företag i Jämtlands län. Under ifrågavarande period, 1 juli 1965—31 december 1966, har 23 företag i länet fått lokaliseringsstöd. Den beräknade ökningen av antalet sysselsatta är omkring 310 personer. Vidare har, genom bidragen till statskommunala beredskapsarbeten, under åren 1963—1965 omkring 1 250 personer beretts arbete. Under en femårsperiod, fram till 1967 års slut, har sålunda länet i medeltal tillförts omkring 300 arbetstillfällen per år. Under samma tid kan man räkna med ett bortfall av sysselsättningstillfällen med närmare 1000 de statliga stödåtgärderna till trots, starkt negativt. Det kan alltså konstateras, sedan något mer än 1!/2 år av försöksperioden för lokaliseringsstödet förflutit, att tidigare icke industrialiserade områden har stora svårigheter att nyttiggöra sig detta stöd. De industrifattiga bygderna i stödområdet får därför en helt otillfredsställande industriell tillväxt och en relativ försvagning jämfört med andra delar av området. En sådan utveckling kan möjligen accepteras i små regioner, där alternativa sysselsättningar kan erbjudas i näraliggande expansiva industriorter, men är mycket olycklig när det gäller stora, relativt folkrika regioner som helhet. Som framgår av utskottets utlåtande kan det klart konstateras att huvudparten av lokaliseringsstödet går till befintliga företag som avser att bygga ut sin verksamhet. Av de 228 företag som till och med 6 mars 1967 fått stöd är endast 25 nyetablerade. Sambandet är som synes starkt mellan ett områdes industrialiseringsgrad och dess möjligheter att få del av lokaliseringspolitiska stödåtgärder. Enligt vår mening bör det övervägas sådana kompletteringar till gällande stödformer att även industrioch kapitalfattiga områden av Jämtlands läns typ, där samhällsoch företagsekonomiska förutsättningar för industriell utveckling föreligger på flera orter, ges möjlighet till en gynnsam ekonomisk utveckling. En konkretisering av detta återfinns i ifrågavarande motionspar. Likartade synpunkter framförde vi i motionen II: 1083 år 1964, då propositionen om lokaliseringspolitiken förelades riksdagen. Bankoutskottet framhöll då, i sitt utlåtande nr 48, att man borde avvakta erfarenheterna av reformen. Den faktaredovisning som ges i årets utskottsutlåtande pekar dock, enligt min mening, på att det nu finns klara belägg för att icke industrialiserade områden inte kan tillgodogöra sig lokaliseringsstödet. En ändring av bestämmelserna bör därför omgående ske så att lokaliseringsstödet kan få effekt även i Norrlands inland. Förra året avstyrkte utskottet motioner i denna fråga med hänvisning till att det var alltför tidigt att dra några slutsatser om stödets uteblivna verkningar på Norrlands inland. I år har utskottet funnit en annan motivering för sitt avstyrkande. Det säger att det inte tillkommer utskottet utan ansvariga myndigheter att ta initiativ till en förändring av stödformerna. Gentemot detta vill jag bara anföra att initiativ förvisso har tagits. Jag hänvisar till de remissyttranden, som vid lokaliseringsdebatten år 1966 redovisades i bankoutskottets utlåtande nr 27. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län gav då entydigt uttryck åt uppfattningen att de rådande problemen med inlandets näringsliv inte kan lösas med nu gällande bestämmelser. Vidare kan jag hänvisa till att länsstyrelsen i Jämtlands län i skrivelse av den 27 september 1966 till chefen för inrikesdepartementet begärt särskilda åtgärder i detta ärende. Såvitt jag kan bedöma har de regionala lokaliseringsmyndigheterna med sina begränsade möjligheter tagit de initiativ som utskottsmajoriteten åsyftar. Jag vill också erinra om att det i lokaliseringspropositionen uttalades att de erfarenheter som vinns av lokaliseringsarbetet snabbt skall tillvaratas i stödverksamhetens fortsatta utformning. Man kan då fråga: Vad är att ytterligare vänta på? Jag vill vidare, liksom herr Jönsson i Ingemarsgården, notera att det endast är centerpartister och folkpartister som reserverat sig för bifall till motionen. Att ingen från högern och socialdemokraterna stöder oss framstår som märkligt mot bakgrund av de stämmouttalanden och andra utfästelser som ofta avges på det lokala planet i dessa frågor. I föreliggande utskottsutlåtande behandlas även motionsparet I:609 och II: 754 angående en effektiv varudistribution på landsbygden. I motionen påpekas den minskning av köpkraftsunderlaget för den bofasta handeln på landsbygden som folkutflyttningen medför. Nedläggningen av lanthandeln medför besvärliga problem för de kvarboende, inte minst för de äldre. Det kan ifrågasättas om inte på sikt initiativ från samhället kan bli nödvändiga för att klara varudistributionen på landsbygden. I detta sammanhang ställs stora förväntningar på de forskningsprojekt rörande glesbygdsfrågor som startats vid Umeå universitet. Forskningsgruppen har gjort karteringar över befolkningens fördelning, vägtätheten etc. och inriktar sig nu på bedömningen av olika servicebehov. Vidare avses, vilket även framhålles i utskottsutlåtandet, att göra en specialstudie om orsakerna till nedläggningen av lanthandeln. Jag vill betona angelägenheten av att forskningsgruppen, liksom den s.k. glesbygdsgruppen inom Kungl. Maj:ts kansli, omgående tar itu med frågorna rörande varudistributionen på landsbygden. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till reservationen 3 av herr Hilding m.fl., som är fogad till utskottets hemställan under D.
Herr talman! Jag vill erinra om att kommunikationsproblemen i glesbygdsområdena redan varit föremål för behandling i riksdagen en gång i vår och att vi då i statsutskottets utlåtande nr 9 kunde läsa att frågan om åtgärder i syfte att vidmakthålla och förbättra kommunikationerna samt annan service för glesbygdsbefolkningen skall behandlas av en arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts kansli. Vidare hette det: »Enligt vad utskottet erfarit har arbetet med dessa frågor sedan någon tid pågått och kommer under den närmaste tiden att intensifieras.» Frågan om varudistributionen i glesbygderna har också nyligen behandlats i samband med att riksdagen diskuterade allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 15. I detta sammanhang fick vi klart för oss att det i anslutning till forskningsprojekt kring glesbygdsproblemen försiggår just sådana undersökningar som herr Larsson i Norderön talade om. Jag vill tro att de regionala organen är uppmärksamma på vad de har att göra. Exempel härpå fick vi när herr Jönsson i Ingemarsgården m.fl. i riksdagsmotioner målade upp en bild av ointresse för Ådalens problem och därmed tänkte klippa till den socialdemokratiska regeringen men i stället träffade sin egen länsstyrelse, som omedelbart protesterade och förtrytsamt förebrådde motionärerna att den bild de målat av det bristande intresset för Ådalens problem icke var sann.

Herr talman! Den diskussion som pågår rör sig över mycket vida områden. Jag vill närmast säga några ord med anledning av statsutskottets utlåtande nr 112, men jag kan inte underlåta att något beröra även lokaliseringspolitiken i allmänhet, som jag för min del finner utomordentligt viktig. När riksdagen 1964 beslöt att genom en aktiv lokaliseringspolitik stärka näringslivet inom vissa stödområden togs ett mycket betydelsefullt steg. Det är visserligen en försöksverksamhet och det kan vara för tidigt att dra alltför bestämda slutsatser, men vi kan dock med tillfredsställelse konstatera, att de hittills vidtagna åtgärderna för åstadkommande av ökad industriell verksamhet i norra stödområdet varit av betydande omfattning och med några få undantag slagit väl ut efter vad vi hittills kunnat bedöma. Den aktivitet som präglat den hittillsvarande lokaliseringsverksamheten talar enligt min uppfattning för en fortsatt snabb utbyggnad och breddning av näringslivet inom detta område och även inom de områden som för närvarande ligger utanför stödområdet om, som det heter, särskilda skäl därtill föreligger. Om de åtgärder som det gäller skall få önskad effekt, måste de emellertid sättas in med kraft och kombineras med åtgärder på vägväsendets område och i de flesta fall även med åtgärder i fråga om bostadsförsörjningen. Det måste enligt min mening bli ett aktivare samspel mellan olika sektorer av samhällslivet för att resultatet skall bli det avsedda. Det är emellertid också viktigt att lokaliseringspolitiken tilldelas nödvändiga resurser och att dessa resurser ställs till förfogande på ett sådant sätt, att mottagarna får den hjälp de behöver för att skapa effektiva och livskraftiga företag. Behovet av lokaliseringsstöd har varit väsentligt större än vad som förutsattes vid riksdagens behandling av ärendet 1964, Utvecklingen har visat att en medelsram på sammanlagt 160 miljoner kronor per år är otillräcklig. Detta gäller både i fråga om bidrag och lån. Särskilt låneanslagen har visat sig helt otillräckliga. Det är därför angeläget att förslag snarast möjligt läggs fram om utvidgning av totalramen för lokaliseringslån. Jag hänvisar på den punkten till reservationen 4 i statsutskottets utlåtande nr 112. Jag vill i detta sammanhang även peka på de särskilt svåra sysselsättningsproblem som föreligger i stora delar av det norrländska inlandet. Med hänsyn till speciella svårigheter som man där har att räkna med synes det mig angeläget, att tillämpningen av bidragsbestämmelserna för dessa områden får en så generös utformning, att det maximala lokaliseringsbidraget, d. v. s. 50 procent av kostnaderna, skall utgå i större utsträckning än hittills. Jag kommer på den punkten att rösta för reservation nr 3. Under punkt 1 i statsutskottets utlåtande behandlas bl.a. motionsparet I: 88 och II: 120. Där har hemställts att »riksdagen måtte besluta att statsbidrag må kunna utgå till kommuner som i form av statskommunala beredskapsarbeten eller på andra godtagbara sätt uppför lokaler för hantverks-, industrioch serviceföretag». Det är framför allt uttrycket »andra godtagbara sätt» som jag vill anknyta till. Förra våren ställde jag en fråga till inrikesministern där jag begärde besked, huruvida han ville medverka till en sådan utvidgning av lokaliseringsstödet att bidrag och lån kunde utgå även till kommuner för uppförande av hantverkshus och liknande inrättningar. Vid den överläggning som följde i anslutning till inrikesministerns svar upplyste han om att frågan diskuterats inom regeringen men att man funnit den alltför komplicerad för att möjliggöra ett direkt förslag till riksdagen. Man hade i stället uppdragit åt departementets lokaliseringsbyrå att företa en ut redning om saken. Efter det att denna utredning blivit klar kunde det vara lämpligt att på nytt ta upp diskussionen i detta avseende, ansåg inrikesministern. Nu skulle jag vilja ställa två frågor till inrikesministern, nämligen för det första om den ifrågavarande utredningen kommit till stånd och för det andra när förslag i ärendet kan förväntas. I de motioner jag nämnde framhålles att statsbidrag må kunna utgå till kommuner vilka såsom kommunalt beredskapsarbete uppför lokaler för hantverks-, industrioch serviceföretag. Det uttalande som inrikesministern gjorde i anslutning till svaret på min fråga, som jag tidigare refererade till, innebar en väsentlig inskränkning av kommunernas möjligheter i dylika fall. Han yttrade: »Däremot bör det inte möta hinder att som kommunalt beredskapsarbete uppföra lokaler för småindustri och hantverk som avses för kollektivt utnyttjande, om projektet enbart syftar till att tillgodose ett behov av lokal service.» Det är denna inskränkning som motionärerna och reservanterna önskade få borttagen. Jag kommer därför att rösta för bifall till reservationen 1.
Herr talman! När arbetsmarknadsutredningen behandlade sysselsättningsfrågorna skrev den bl.a. följande: »Det finns tecken som tyder på att den internationella konkurrensen under kommande år blir hårdare på många för vårt land viktiga områden än den varit under de närmast förflutna åren. Om detta skulle bli fallet kommer interna prisoch kostnadsstegringar att bli en större fara för sysselsättningen än hittills.

Det är en debatt om problem som många för några år sedan säkerligen inte trodde vi skulle behöva föra med så stor intensitet. Dagens trygghetsproblem gäller inte bara tryggheten på ålderdomen, vid sjukdom och invaliditet utan i hög grad trygghet under den aktiva perioden i människors liv. Det är frågor som är brännande aktueila. På arbetsmarknaden möter vi i dag kontrasternas problem. För den unga generationen med större möjligheter till vidareutbildning och med sikte både på dagens och framtidens krav framstår näringslivets omvandling lätt som något löftesrikt men också som något som ger anledning till frågor om såväl arbete som fritid. När det gäller många äldre med starkt lokal bundenhet, vilka kan vänta sig bli friställda, blir reaktionen lätt den motsatta. De som vi i dag brukar räkna till den äldre arbetskraften har nu en starkare känsla av otrygghet än tidigare. Den äldre arbetskraftens problem har ett klart samband med näringslivets strukturomvandling, och lösningen hör också samman med det sätt på vilket de lokaliseringspolitiska insatserna sker. I denna debatt har lokaliseringspolitiken fått en framträdande plats. Inrikesministern yttrade för en stund sedan, att socialdemokraterna varit banbrytare i fråga om lokaliseringspolitik. Jag tyckte att detta liknade en vacker saga, och det föreföll som om det också hade inverkat på några av kammarens ledamöter. Det bör väl inte vara okänt för någon i denna kammare, att det är centerpartiet som i många år motionerat och drivit frågan om lokalisering. Kanske jag får säga, att det var först när regeringen gav upp motståndet mot centern som vi kunde få resultat. Om det är att anse som banbrytande att uppge ett motstånd, då är Rune Johanssons historieskrivning riktig. Fru Renström-Ingenäs ansåg, att eftersom den nuvarande försöksverksamheten inte bedrivits i mer än två år, så har man inte vunnit tillräckliga erfarenheter för en omprövning av lokaliseringsverksamheten. Är det verkligen så? Har vi verkligen inte under dessa år sett så positiva resultat av lokaliseringsinsatserna, att vi kan dra vissa slutsatser? Och blir då inte dessa slutsatser sådana, att vi har all anledning att vidga verksamheten? Är det inte på tiden att vi river ned de gränser, som delar in landet i stödområden och icke-stödområden? Om vi ser ut över landet, tror jag att vi skall upptäcka »stödområden» litet varstans. Finns det inte anledning att närmare studera utvecklingen i landets olika regioner och undersöka vad vi bör göra där? Jag tror att vi i så fall skall finna att det finns en hel del regioner i södra och mellersta Sverige, som i dag har en negativ utveckling. Frågeställningen blir: Hur kommer det att se ut i dessa regioner om fem år, om man inte gör lokaliseringspolitiska insatser i dessa områden? Jag läste i går i tidningarna ett referat av ett föredrag av arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör Bertil Olsson, i vilket han tog upp just frågan om omprövning av lokaliseringspolitiken. Jag tror att hans slutsats blev, att vi i dag har goda erfarenheter av de insatser som gjorts i stödområdena och att utvecklingen i andra områden tyder på att liknande åtgärder bör insättas även där. Eftersom timmen är sen och jag vet att en del av kammarens ledamöter måste åka hem med kvällistågen, skall jag inte säga så mycket mer. Jag vill dock framhålla angelägenheten av att vi får en samordning av de olika insatserna. Det räcker inte att lokalisera företag till vissa orter, utan det behövs dessutom en bättre samordning med de insatser som görs beträffande kommunikationer och serviceanordningar. Det är allt detta som skall leda till en bättre utveckling. Herr talman! Med detta ber jag att få instämma i de yrkanden som framställts av herr Nilsson i Tvärålund.

Herr talman! Under gårdagens debatt om investeringsbanken yttrade centerpartiets ledare, att vi kan notera en förbluffande gynnsam utveckling av lokaliseringspolitiken. Jag tror att det mot bakgrund av den kritik, som på olika punkter framförts mot lokaliseringspolitiken av de centerpartister som deltagit i denna debatt, finns all anledning att fästa kammarens uppmärksamhet på detta uttalande av centerpartiets ledare. Man kan diskutera fram och tillbaka om vem som varit först med motioner och uppslag. Faktum kvarstår, att det först under de senaste tre, fyra åren skett någonting konkret beträffande lokaliseringsverksamheten i detta land. Jag skall fatta mig mycket kort. Jag hade tänkt säga något om de problem som tagits upp i de motioner som berör inlandets problem — kanske framför allt den motion som två av mina länskamrater har undertecknat. Jag vill då först och främst säga, att jag helhjärtat kan instämma i motionärernas beskrivning av de problem som man på detta område brottas med i det norrländska inlandet. Jag skulle kunna uttrycka mig drastiskt och säga, att problemen snarare är större än vad som framgår av dessa motioner. När jag med intresse läst motionerna och den reservation som föranletts av detta motionspar har jag sagt mig, att det vore naturligt att man efter denna beskrivning lade fram förslag till konkreta åtgärder för att komma till rätta med de stora problem som befolkningen i det norrländska inlandet brottas med. Tyvärr har jag blivit besviken på den punkten. Motionärerna avrundar sin framställning med att föreslå en skyndsam översyn av dessa problem men man föreslår inga konkreta åtgärder. Det visar väl svårigheten att komma till rätta med dessa ting. Man kan ställa frågan: Vad kan det möjligen bero på att inlandet har missgynnats, att exempelvis Jämtland fått bara 4,3 procent av lokaliseringsmedlen? Har det rått brist på lokaliseringspengar? Jag tror inte att man kan påstå det, utan orsaken ligger på ett helt annat plan, nämligen i svårigheten att intressera privata företag för att etablera sig just inom detta område. Det sades också, då vi fattade beslut om den aktiva lokaliseringspolitiken, att man inte skulle dirigera företagen till olika områden av landet. De skulle själva få avgöra var de ville investera och göra sina lokaliseringar. Jag tror inte heller att centerpartiet eller de övriga borgerliga partierna är beredda att rekommendera en dirigering av de privata företagen till de områden som har missgynnats. Om riksdagen skulle bifalla reservationen om en skyndsam översyn av de problem man brottas med i inlandet, så tror jag inte att man därmed skulle göra dessa trakter någon omedelbar tjänst. Det är ju i realiteten på det sättet — vilket utskottets talesman upprepade gånger sagt i denna debatt — att det pågår en rad utredningar om just dessa problem. Vi har inget intresse av — det är min personliga uppfattning — att stapla utredningar på varandra. Vad vi har intresse av är att konkreta åtgärder vidtas. Det finns en lokaliseringsberedning inom Kungl. Maj:ts kansli. Inom denna beredning finns en expertgrupp, och det är denna expert grupps uppgift att försöka komma fram till förslag till lösningar av dessa problem. Jag vill, herr talman, sluta med att rikta en direkt vädjan till lokaliseringsberedningen att på ett intensivare sätt uppmärksamma de svåra problem man brottas med i inlandet och försöka finna lösningar som kan leda till en gynnsammare utveckling på detta område.

Herr talman! I bankoutskottets förevarande utlåtande nr 30 behandlas bl.a. de två likalydande motionerna I:166 och II: 209. Utskottet har avstyrkt bifall till dessa motioner. Såvitt jag kan bedöma har utskottet behandlat bara en del av det som motionerna innehåller. Frågan om affärsbankernas inflytande när det gäller de lokaliseringspolitiska åtgärderna och fördelningen av bankernas långivning till de olika regionerna har enligt min mening inte fått den behandling som den — i varje fall för Norrlands del — varit berättigad till. När motionärerna talat om att Norrlands del av de samlade lokaliseringsåtgärderna har blivit mindre och mindre, har utskottet uppfattat detta som kritik, vilket är fullständigt felaktigt. Motionärerna har bara velat fästa uppmärksamheten på de förhållanden som uppstår då lokaliseringsområdet vidgas. Vi har velat framhålla att allteftersom stödområdet växer blir de ekonomiska förhållandena försämrade för Norrlands del. Jag förstår dock angelägenheten av de åtgärder som vidtagits även i områden utanför det norrländska stödområdet. Av utskottets utlåtande framgår att huvudparten av de lokaliseringspolitiska åtgärderna har satts in i Norrland. Den uppgiften är säkerligen riktig och överensstämmer också med vad som avsågs med lokaliseringspolitiken när vi beslutade om den. Jag vill också starkt understryka betydelsen av de åtgärder som vidtagits på det lokaliseringspolitiska området för Norrlands del. De har betytt oerhört mycket, troligen långt mer än vad man tänkte sig när frågan började diskuteras. Det bör också framhållas att läget för industrin och arbetskraften i Norrland var ännu besvärligare än vad som framgick när lokaliseringsåtgärderna började sättas in. Det kan man förstå bl.a. av vad som framkommit under det senaste året. Men även om mycket gjorts kvarstår mycket att göra. De senaste åtgärderna — att med lokaliseringspengar hjälpa skogsindustrierna i Ångermanland att bygga ut större och rationellare industrier — var både nödvändiga och välbetänkta. Skogsindustrin är och kommer att för mycket lång tid framåt förbli basnäringen för hela Västernorrlands län. Under många år har en stark utflyttning från norrlandslänen pågått. I de flesta fall har flyttningarna skett till storstadsregionerna och där helt följdriktigt ställt krav på samhället som i vissa fall kostat mer än vad samhället skulle ha behövt satsa för att ge vederbörande utkomstmöjligheter i deras ursprungliga hemmaområden. Men, herr talman, om det skall bli möjligt att ge sådana utkomstmöjligheter i fortsättningen måste effektivare åtgärder till på det lokaliseringspolitiska området. Genom ännu kraftigare insatser bör man kunna ge dem som ännu bor kvar i norrlandslänen en meningsfull sysselsättning i industriellt och företagsmässigt lönande arbete i deras hemlän. Utskottet har ifrågasatt om motionärerna i sina motioner sökt genomdriva ett nytt synsätt inom lokaliseringspolitiken. I anledning därav vill jag framhålla att motionärerna ansett sig böra påpeka, att det är angeläget att bättre ta till vara och utnyttja de stora inve steringar som samhället gjort på många större och medelstora orter i Norrland. Motionärerna har också berört frågan om uppföljningen av lokaliseringspolitiken. Utskottet har i sitt utlåtande åberopat inrikesministerns interpellationssvar som motivering för sitt avstyrkande av motionen. Jag vill påpeka att inrikesministerns interpellationssvar kom efter det att motionen väckts. Jag anser också att inrikesministerns svar liksom utskottsutlåtandet för dagen kan utgöra svar på frågan så långt utskottet behandlat den. Som jag inledningsvis anförde har motionärerna också tagit upp frågan om den roll affärsbankerna spelar när det gäller att bygga upp industrier i Norrland. Den frågan har inte behandlats av utskottet. Kapitalfrågorna har alltid varit ett bekymmer för Norrland, i synnerhet när det gällt investeringar i industriellt avseende. Vid vissa tillfällen när det varit aktuellt med investeringar i industriföretag har dessa investeringar inte kunnat göras på grund av omöjligheten att erhålla kapital. Därigenom har man inte kunnat tillvarata möjligheterna till ökade arbetstillfällen — den för Norrlands vidkommande alltjämt stora och betydelsefulla frågan. Jag vill för att inte något missförstånd skall råda framhålla att jag inte avser endast den tid under vilken kapitalfrågorna varit mycket besvärliga för hela landet. Den som följt dessa frågor under de senaste tjugo åren vet att Norrland har varit och fortfarande är tillbakaträngt när det gäller tillgången på kapital. Detta innebär att svårigheten att till Norrland lokalisera nya företag i konkurrens med det övriga landet är mycket stor, trots alltjämt god tillgång på arbetskraft.

Jag vill också, herr talman, erinra om att det för Norrlands del många gånger kan vara lämpligare med små och medelstora industrier, som kan utplaceras på lämpligt utvalda mindre tätorter, där den enskilde och samhället redan investerat betydande belopp i gemensamhetsanordningar, som rimligen inte kan utsuddas utan vidare. Jag vill, herr talman, avslutningsvis återgå till det ämne jag tidigare varit inne på, nämligen kapitalfrågans stora betydelse framför allt för norrlandslänen. Den i dag av riksdagen beslutade banken kommer säkerligen att skapa betydligt bättre förhållanden på kapitalmarknaden, och jag hoppas att den också skall ha sådana verkningar att de av mig påtalade kapitalsvårigheterna för Norrland minskar. Herr talman! Jag har med denna utgångspunkt inget yrkande.

Herr talman! Herr Rask har frågat mig om jag avser att vidtaga åtgärder som möjliggör att värnpliktiga bereds tillfälle att fullgöra sin första värnpliktstjänstgöring vid regemente nära den värnpliktiges hemort eller, om så icke är fallet, jag har för avsikt att genom ökat antal fria hemresor och ökat antal tjänstledighetsdagar kompensera dessa värnpliktiga från Sydoch Mellansverige, som tvingas fullgöra första tjänstgöringen vid norrlandsregementen. Flertalet värnpliktiga får fullgöra sin grundutbildning vid förband i närheten av sin hemort. Emellertid måste åtskilliga värnpliktiga tjänstgöra långt från sin hemort. Anledningarna härtill kan vara flera. Utbildning av specialkaraktär såsom i jägartjänst, spaningstjänst m.m. måste sålunda genomföras i enheter av lämplig storlek och under ledning av särskilt utbildat befäl. Sådan utbildning måste därför centraliseras. Vidare är antalet regementen vid vissa av arméns truppslag litet. Flottans skolor är förlagda till endast två platser, Berga och Karlskrona. Rekryteringen till dessa regementen och skolor måste likväl ske från hela landet, vilket i många fall medför långa avstånd till hemorten för de värnpliktiga. Under senare år har befolkningskoncentrationen = till storstadsområdena medfört att man fått överskott av värnpliktiga i dessa områden. Samtidigt har man i delar av Norrland brist på personal. En utjämning mellan de olika delarna av landet är därför nödvändig. I detta sammanhang bör slutligen nämnas att stor hänsyn tas till att sådana enskilda värnpliktiga som kan styrka angelägna personliga eller sociala skäl eller familjeskäl får fullgöra tjänstgöringen vid förband så nära hemorten som möjligt. Eftersom det antal värnpliktiga som skall fullgöra grundutbildning vid olika förband är bestämt av krigsorganisationens behov, kan omplaceringar av ett större antal värnpliktiga dock inte medges. Under hänvisning till det sagda vill jag som svar på den första av de ställda frågorna anföra att jag inte, med nuvarande organisatoriska förutsättningar, ser någon möjlighet att låta fler värnpliktiga fullgöra grundutbildningen nära hemorten. I stället måste större vikt läggas vid de personalvårdande åtgärderna för värnpliktiga som fullgör grundutbildning långt från hemorten. Förläggningar av god standard, marketenterier, soldathem, förbandsbibliotek m.m. är här av stor betydelse. Under senare år har åtskilliga åtgärder i förbättrande syfte vidtagits på detta område. Vid sidan härav framstå dock goda möjligheter att besöka hemorten som särskilt betydelsefulla. För närvarande har de värnpliktiga i de flesta fall fem fria resor till hemorten. Den nu arbetande försvarsutredningen överväger i enlighet med erhållet uppdrag frågan om de värnpliktigas förmåner, vilka även omfattar fria resor. Utredningen beräknar framlägga vissa förslag i höst. I avvaktan härpå är jag inte beredd att ta ställning till frågan om fler fria resor. Extra tjänstledighet kan beviljas värnpliktiga med lång resväg hem. Genom beslut den 20 april 1967 har Kungl. Maj:t medgett försvarsgrenschef att förlägga tjänsten för underlydande värnpliktig personal vid vissa förband på sådant sätt att fler tjänstefria dagar kan beredas de värnpliktiga.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för försvarsdepartementet för svaret på min interpellation. Även om svaret med undantag för den sista delen inte ger något direkt för dagen, vill jag läsa in en anda av förståelse från försvarsministerns sida för de problem som jag har tagit upp i min interpellation. Jag hoppas också att försvarsutredningen ägnar även dessa frågor det intresse och det arbete som de är värda. Som jag framhöll i min interpellation är det ganska många ungdomar från Sydoch Mellansverige som varje år tvingas fullgöra sin första värnpliktstjänstgöring vid norrlandsgarnisoner. En mycket stor del av dessa söker omplacering och en nästan lika stor del får sina ansökningar avslagna. Man tar endast hänsyn till mycket starka familjeskäl. Exempelvis en värnpliktig, vilken såsom skäl anför att han under värnpliktstiden på fritid önskar komplettera eller läsa på ett akademiskt betyg, göre sig inte besvär. Ansökan om förflyttning blir avslagen av besvärsnämnden. Annars tycker man väl att hänsyn kunde tas även till ett sådant skäl. Nu säger visserligen många att den militära utbildningen kräver så mycket av den värnpliktige, att det inte finns tid över för annat. Detta kan väl vara sant till en del, men det finns dock ambitiös ungdom, som om möjligheter förefanns, skulle utnyttja fritiden på ett sådant sätt. I ett interpellationssvar till herr Thure Dahlberg i första kammaren den 7 maj 1963 nämnde försvarsministern, att det under år 1965 i Umeå pågick särskild försöksverksamhet för att få fram lämpliga former för stöd till bl.a. akademiska studier per korrespondens för värnpliktiga. Jag vill i detta sammanhang fråga försvarsministern hur denna försöksverksamhet har utfallit och om den nu praktiseras på några förband. En inskriven värnpliktig har många gånger följande lidandes väg. Vid inskrivningen blir han tilldelad ett visst truppslag. Så får han efter en tid den första kallduschen, när han meddelas att utbildningen får påbörjas först efter ett eller två år. Nästa kalldusch får han, när inkallelseordern kommer och det meddelas att inställelse skall ske vid ett norrlandsregemente, och sedan följer kallduscharna slag i slag. Många — kanske de flesta — tål det, men några tål det inte. För de allra flesta blir detta dock en irritation, och det finns åtskilliga fall där den värnpliktige helt enkelit begärt att få uppskov med sin första, påbörjade utbildning, vilket inneburit trassel både för utbildningens bedrivande och för den värnpliktige själv.

Det är riktigt, som försvarsministern framhåller i svaret, att det gjorts en hel del under senare år för att förbättra personalvården, men jag anser att mycket mer behöver göras. Detta är en sak, tycker jag, som från militärt håll tidigare förbisetts. En meningsfylld fritid är viktig för alla ungdomar men inte minst för dem som fullgör värnplikten och under den tiden har långa avstånd till hemorten. De övningsfria lördagarna under sommarhalvåret kan exempelvis inte utnyttjas på samma sätt av dem som har lång resväg som av dem som bor närmare utbildningsorten. Följden blir väl i allmänhet den att man helt enkelt går och dräller på kaserngården och på stan. Detta tycker jag inte kan vara direkt inspirerande eller meningsfyllt. Flyget kan inte heller utnyttjas av de värnpliktiga, eftersom den militära flygbiljetten inte garanterar vidareresa med plan från Stockholm söderut. Nu hoppas jag att det beslut om extra tjänstledighet, som Kungl. Maj:t fattade dagen efter det jag framställt min interpellation, också delges de värnpliktiga. Det är för resten egendomligt att inte tidningarna alls uppmärksammat denna sak. Jag skulle också vilja fråga om beslutet kommer att redovisas i broschyren »Inför inskrivningen 67», som delas ut till dem som i år skrivs in som värnpliktiga. Jag tolkar för min del i beslutet in en rättighet för de värnpliktiga som har sin hemort i Sydoch Mellansverige och som fullgör sin värnpliktsutbildning vid norrlandsregementen och på Gotland, att kunna få ett ökat antal tjänstledig hetsdagar fr.o.m. nu. Det bör för dem, som för några dagar sedan ryckte in till sin första militärutbildning, bli ett glädjeämne i tristessen de första veckorna. Tidigare har det ofta varit på det sättet, att om värnpliktiga med långa restider till hemorten ansökt om extra tjänstledighetsdagar, har vederbörande befälsperson svarat, att så och så har riksdag och regering bestämt — det är omöjligt att bevilja ledighet med hänsyn till utbildningstidens längd o. d. Nu tror jag, att finns det vilja så finns alltid även möjligheterna. Om exempelvis dessa grupper av värnpliktiga söderifrån vid norrlandsregementena sammanförs till särskilda kompanier eller batterier, skulle utbildningen kunna anpassas så att mera sammanhängande ledigheter kunde beviljas. Kungl. Maj:ts beslut av den 20 april i år kommer med all säkerhet av de värnpliktiga som berörs att uppfattas som en god kompensation, och jag ber att än en gång få tacka försvarsministern för svaret på interpellationen.
Herr talman! Bara några ord! Det är en mycket stor och viktig fråga som herr Rask tagit upp. Jag beklagar bara att vi inte har några som helst förutsättningar att ändra på de nuvarande förhållandena. Vi är tvungna att utnyttja de utbildningsanstalter vi har, och under senare decennier har vi på grund av befolkningsströmmen till våra storstäder tvingats flytta ut eller lägga ner förband. Följden är att vi därför har många utbildningsanstalter mycket långt från de tätbebyggda delarna av mellersta och södra Sverige, men vi är tvungna att utnyttja dem. Därför är de personalvårdande åtgärderna mycket väsentliga och jag medger utan vidare att vi — som herr Rask sade — ännu har mycket att göra på detta område. Jag kan försäkra herr Rask att vi ständigt har detta i tankarna. Det är ett mycket stort problem för OSS, När det gäller de ombyggnader av kaserner som pågår i landet ser vi till att det i samband därmed ordnas lämpliga lokaler där de värnpliktiga kan vistas på sin fritid, där de kan studera, få chans att idrotta o. s. v. Det är en mycket viktig fråga. Vi har tvingats öka anslagen för den personalvårdande verksamheten varje år, bl.a. med hänsyn till att så många värnpliktiga får göra sin militärtjänst så långt från hemorten. Jag kan tyvärr inte svara på herr Rasks fråga om resultatet av försöksverksamheten i Umeå. Vi har inte fått dessa resultat redovisade, men vi skall omedelbart ta itu med problemet och i varje fall ge herr Rask personligen uppgift om resultatet.

Jag tror därför att de som är mycket ambitiösa och som vill försöka utnyttja fritiden och som orkar att läsa efter hårda övningar inte är alldeles ur stånd att göra det. Frågan om att förbättra möjligheterna härvidlag i norrlandsstäderna hör också till de frågor som vi undersöker.

Herr talman! Herr Franzén i Träkumla har frågat mig om jag är villig att lämna en redogörelse för aktuella framtidsplaner beträffande militära övningsområden inom Stenkumla kommun. Någon planering av övningsområden inom Stenkumla kommun har inte av myndigheterna redovisats till försvarsdepartementet. Däremot pågår enligt vad jag inhämtat vissa översiktliga undersökningar av möjligheterna att förbättra övningsområdena för Gotlands regemente . I detta syfte har genom den regionala ledningens försorg olika alternativ till nya eller utvidgade övningsområden undersökts, Ett av dessa alternativ berör Stenkumla kommun och ligger inom det område som redovisats i pressen. Den utredning som gjorts granskas för närvarande i arméstaben. Något ställningstagande har emellertid inte skett. Det är därför ännu inte möjligt att bedöma om detta alternativ för utvidgningen kommer att bli aktuellt och när det i så fall blir det. Än mindre kan sägas om omfattningen av en eventuell sådan utvidgning. Skulle en utvidgning i Stenkumla kommun emellertid bli aktuell kommer såväl länsoch kommunalmyndigheterna som de enskilda markägarna att orienteras härom i god tid. Så sker numera vid alla större markförvärv. Jag vill också erinra om att förslag till militära markförvärv av mera betydande omfattning i regel hänskjuts för yttrande till försvarets fastighetsnämnd som har att pröva både de mili tära och de civila intressena. Interpellanten har framhållit den irritation som undersökningar rörande militära markförvärv kan skapa hos berörda markägare, Innan ett konkret markförvärvsförslag kan framläggas av de militära myndigheterna måste som regel ett stort antal alternativ undersökas. Om samtliga av dessa alternativ berörda markägare skulle orienteras skulle säkerligen långt större irritation bli följden eftersom många alternativ aldrig blir aktuella. De militära myndigheterna eftersträvar därför att orientera berörda civila myndigheter och markägare först då ett konkret förslag till markförvärv kan redovisas. Detta utesluter givetvis inte att redan dessförinnan vissa kontakter tas med civila myndigheter i syfte att inhämta sakliga upplysningar om olika tänkbara alternativ.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min interpellation. Vad som föranledde mig att framställa interpellationen var det förhållandet, att de berörda undersökningarna nu har pågått lång tid, vilket har framgått av kommentarer i pressen. De kommunala myndigheterna har emellertid inte på minsta sätt varit underrättade om undersökningen vilket också gäller de enskilda markägarna. Jag tycker att denna fråga kunde ha handlagts med större hänsyn till den enskildes rätt så att man kunnat undvika den oro, den ovisshet och det missmod som åtgärder av detta slag skapar för den enskilde. Försvarsministern anför att det också finns andra alternativ. Det skulle vara intressant att få reda på dessa alternativ till en utökning av övningsfälten på Gotland. I Stenkumla kommun har man redan tidigare tagit i anspråk ett skjutfält, halva Tofta socken, som även ligger inom Stenkumla kommun. Det område som det nu är fråga om skulle bli en komplettering. Om kompletteringen skulle genomföras enligt det föreliggande förslaget, skulle Öövningsoch skjutfältet ändå bli för litet. Eftersom avståndet mellan pjäsplats och mål måste vara mycket stort, kan det fastställas att ett skjutfält av erforderlig storlek knappast står till förfogande på Gotland. Markområden i enskild ägo kan emellertid utnyttjas. De enskilda markägarna och de militära myndigheterna kommer numera rätt bra överens medan övningarna pågår. Tidigare har icke alltid så varit fallet, då militären förorsakat skador på skog och gröda eller kört sönder vägarna. Numera gör de militära myndigheterna upp med markägarnas organisation RLF, varigenom i stort sett inget missförstånd uppstår. Jag instämmer med markägarna att det inte finns någon anledning att utvidga övningsfältet i Stenkumla. Statsrådet säger att försvarets fastighetsnämnd prövar dessa frågor. Har fastighetsnämnden haft kännedom om den utredning som nu har gjorts? Jag hoppas att markägarna informeras och kommunen kontaktas innan beslut fattas. Både kommunen och markägarna hoppas att någon utvidgning av skjutfältet inte blir aktuell. Enskild mark uppläts för detta skjutfält och den enskilde markägaren har ingenting emot det. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Tobé har frågat om jag är beredd att låta utreda frågan om försäkringsskydd mot skador genom löskommen olja. I interpellationen hänvisar herr Tobé till de skador av detta slag som kan drabba tredje man till följd av fartygsolyckor. Den som riskerar att bli utsatt för skada genom att olja flyter i land efter att ha kommit lös på havet kan för närvarande inte teckna försäkring mot sådan skada. Men gällande lag lägger inte något hinder i vägen mot att försäkring av detta slag införs. I vissa fall kan den som drabbas av skada genom oljeutflöden från fartyg få ut ersättning på grund av ansvarsförsäkring som gäller för redaren. En sådan försäkring — som inte är obligatorisk — täcker i princip de skador som redaren själv är ansvarig för. Hit hör skador som vållas av fartygets befälhavare och besättning, exempelvis genom felaktigheter vid navigeringen. Ansvarigheten är emellertid regelmässigt begränsad till visst belopp för varje skadetillfälle. De regler som gäller härom enligt svensk rätt grundas på en internationell konvention som antogs i Bryssel år 1957. Dessa regler innebär att ansvaret begränsas till 1000 guläfrancs, dvs, mellan 300 och 400 kronor, per ton av fartygets dräktighet. Stater som inte har anslutit sig till Brysselkonventionen tillämpar andra regler. Dessa kan innebära att ansvarig heten begränsas till ett belopp som i huvudsak motsvarar fartygets värde. Detta värde kan, särskilt efter en sjöolycka, vara ytterst ringa och i sådana fall är redaren praktiskt taget fri från ansvar. Av vad jag nu har sagt framgår att den som drabbas av en skada som det här är fråga om har vissa möjligheter att få ut ersättning av redaren eller ur redarens försäkring men att möjligheterna är begränsade på olika sätt. I likhet med interpellanten anser jag därför att en förbättring av försäkringsskyddet bör övervägas. Frågan bör emellertid lösas på internationellt plan. Under de senaste veckorna har olika frågor rörande skyddet mot oljeskador i samband med fartygsolyckor behandlats vid två internationella sammankomster, nämligen dels av Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen i London den 4—5 maj och dels av strandstaterna vid Nordsjön i Hamburg den 10—11 maj. Vid det förstnämnda tillfället diskuterades också försäkringsfrågan. IMCO beslöt att ta upp denna och andra hithörande rättsliga frågor till behandling. På grund av interpellationens utformning har jag här bara uppehållit mig vid skador genom oljeutflöden till havs. Sådana utflöden kan emellertid också uppstå på land, i sjöar och i andra vattendrag. För dessa fall finns inte samma behov av internationell reglering. Det betänkande om beredskap mot oljeskador som herr Tobé nämner i interpellationen innehåller vissa förslag till åtgärder för att motverka skador genom olja som har kommit lös till lands. eller till sjöss. Betänkandet behandlar inte försäkringsfrågor, men vid remissbehandlingen har sådana frågor tagits upp från några håll. Betänkandet och remissyttrandena övervägs för närvarande inom kommunikationsdepartementet.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet och chefen för justitiedepartementet för svaret på min fråga. Det framgår därav att tredje man, alitså enskilda markägare, ägare av semesteranläggningar, kommuner etc., för närvarande inte kan teckna försäkringar men att gällande lag inte utgör något hinder för det. Däremot kan skadegöraren, alltså redaren, befäl och besättning på fartygen elier importören teckna sådan försäkring. Det är inte obligatoriskt och det sker efter skilda normer, och det är naturligtvis, som statsrådet säger, ett internationellt problem. Statsrådet håller med mig om vad jag sagt i min interpellation att en förbättring av försäkringsskyddet bör övervägas och nämner att det varit två konferenser, däribland den i IMCO den 4—5 maj i år. Jag bar läst presskommunikén från denna sammankomst i London. Den innehåller 14 punkter. Bland punkterna märks förslag att man skall ha särskilda leder för tankers, i synnerhet för stora tankers, särskilda navigationsföreskrifter, fartrestriktioner i vissa fall och särskild utbildning av besättning och befäl. Vidare talas om saneringsberedskap m.m. Försäkringsfrågan har fått en mycket undanskymd plats i en av punkterna. Man kan alltså säga som statsrådet gör att man har tagit upp frågan, men det framgår inte — i varje fall inte av presskommunikén — att man tar sig an den med någon större kraft. Är det något jag saknar i interpellationssvaret så är det just engagemanget. Statsrådet kan väl säga att denna fråga inte hör till hans område utan att den hör till kommunikationsdepartementet. Men då ber jag att få erinra om vad statsrådet Palme sade för en tid sedan i en diskussion med den engelske lorden och författaren C. P. Snow då det gällde de två kulturerna och där sådana här saker kom på tal. Statsrådet Palme sade, att det tyvärr ofta behövs dramatiska händelser för att få upp politikernas ögon för vissa olägenheter och olycksrisker. Man skall enligt min mening naturligtvis hålla huvudet kallt när en olycka händer, men man måste också utnyttja dramatiska händelser för att få upp ögonen på dem som har att handlägga dessa saker. Interpellationssvaret tycks mig som jag redan framhållit i det fallet alltför mycket sakna drag av engagemang. Jag tror inte att IMCO kommer att ta sig an denna angelägenhet med någon större kraft, om inte några regeringar verkligen stöter på om den. Storbritannien och Sverige har nu reella fall att peka på, Storbritannien genom olyckan vid Lands End i mars i år och Sverige genom Gokstadsolyckan år 1964. Det vore nog anledning för regeringen att se till att våra representanter i IMCO verkligen driver frågan. Sverige representeras i IMCO av sjöfartsstyrelsen. Denna har till sitt stöd i frågor om oljeskador statens oljeskyddsråd. I detta råd sitter företrädare för redare, för oljeimportörer och även för statens naturvårdsorgan.

Det vore väl för mycket begärt att dessa två rådgivare skulle nämnvärt engagera sig i den här frågan. Vi har detta oljeskyddsråd, som vi häromdagen diskuterade här i kammaren när det gällde naturvårdsverket och där naturvården har sin klara uppgift. Då bör också naturvården få komma till tals i dessa frågor. Jag tror att det är viktigt att man från regeringens sida, i första hand från kommunikationsdepartementets, tar sig an dessa frågor. Jag förstår att statsrådet inte kunnat gå in på detaljerna här, men jag har velat nämna detta för att visa att jag är orolig för att vår representation i IMCO inte driver den här frågan tillräckligt hårt.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Tobé att jag inte tänker undandra mig mitt ansvar i den här frågan, som enligt interpellationssvaret gäller redaransvarets begränsning och försäkringsmöjligheterna och alltså tillhör mitt ämbetsområde. Jag vill samtidigt påpeka att regeringen var representerad vid IMCO:s möte i London den 4 och 5 maj genom en representant för kommunikationsdepartementet.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har bett mig redogöra för vilka beredskapsåtgärder som kommer att vidtas inom sjukvården för att möta en eventuell ökning av antalet trafikolyckor i samband med övergången till högertrafik. Inom sjukvården finns en allmän beredskapsplanering för att möta sådana eventuella katastrofer som ett stort antal olycksfall, epidemisjukdomar m.m. En planmässig utbyggnad av den medicinska beredskapen har pågått i flera år. Den beredskap inom sjukvården som kan anses erforderlig vid övergången till högertrafik tillgodoses inom ramen för den allmänna beredskapsplane ringen. Om denna vill jag ytterligare nämna följande. En kommission för medicinsk beredskap vid katastrofer, som utsetts av berörda statliga myndigheter, sjukvårdshuvudmän och organisationer, har utarbetat anvisningar för olika olyckseller epidemisituationer m.m. Med ledning av dessa anvisningar upprättas särskilda planer vid varje akutsjukhus. Sjukvårdshuvudmännen har hållit konferenser för att förbereda planerna. Under juni i år kommer vidare att ordnas regionkonferenser i medicinalstyrelsens regi i syfte att samordna planeringen inom sjukvårdsregionerna. Sjukvårdspersonalen informeras samtidigt genom lokala konferenser och övningar. I en situation med t.ex. ett större antal trafikolycksfall än vanligt är det självfallet av den allra största betydelse att ambulansorganisationen fungerar väl. Jag vill erinra om att sjukvårdshuvudmännen numera har ansvaret för sjuktransportorganisationen. En upprustning på området har också skett. Nya anvisningar har utfärdats om utformningen av ambulansbilar, och utbildningskurser har anordnats för ambulansförare. Sammanfattningsvis vill jag understryka, att den beredskapsplanering som sker inom sjukvården också avser de särskilda behov som eventuellt kan uppstå i samband med högertrafikreformen. Jag vill emellertid betona att denna reform beslutats främst i syfte att förbättra trafiksäkerheten och att de olika åtgärderna i anslutning till omläggningen är inriktade på att göra övergången till högertrafik så trafiksäker som möjligt.
Herr talman! Enär herr Johansson i Skärstad är förhindrad att själv ta emot detta svar har jag blivit ombedd att göra det. Jag ber därför först att få framföra interpellantens och även mitt tack till socialministern för det positiva svar som har lämnats. I detta tack kan även inneslutas allmänheten som härigenom har fått en samlad redovisning över de beredskapsåtgärder som myndigheterna planerat och håller på att planera. Jag vet att det finns ett starkt intresse för dessa frågor inte minst mot bakgrunden av de diskussioner som förts i anslutning till högerirafikens införande. Det är måhända endast på en punkt som jag tvivlar på funktionsdugligheten. Jag hoppas liksom socialministern att ambulansorganisationen skall komma att fungera väl. Den är naturligtvis en mycket väsentlig del i hela beredskapsplaneringen, men den fungerar kanske inte så väl ännu. Landstingen är huvudmän för ambulansorganisationen, och jag känner till från mitt eget landsting att man planerar så gott man kan och så långt man hinner. Men åtskilligt återstår att göra i fråga om utrustningen av ambulansbilarna och utbildningskurserna för ambulansförarna vilket är en synnerligen viktig del i planeringen, och statsrådet understryker också detta i sitt svar vilket jag livligt vill understryka. Jag vill därför endast uttrycka min förhoppning att detta område skall stå rustat och klart inför dagen H för att kunna fungera tillfredsställande, och jag ber med dessa ord än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om arbetarskyddsstyrelsen har vissa säkerhetsfrågor rörande grävmaskiner under utredning och om initiativ kan väntas beträffande utformningen av nya säkerhetsbestämmelser för grävmaskiner. Sådana grävmaskiner som används för lyftändamål vid husbyggnadsarbeten skall enligt redan gällande bestämmelser besiktigas från säkerhetssynpunkt av särskilda besiktningsmän som fått behörighet därtill av arbetarskyddsstyrelsen eller yrkesinspektionen. Dessa besiktningsmän kontrollerar förutom själva lyftanordningarna även skyddsåtgärderna för maskinernas rörliga delar. Enligt vad jag inhämtat avser arbetarskyddsstyrelsen att inom kori utfärda nya anvisningar i dessa frågor, varvid obligatorisk årlig besiktning kommer att föreskrivas. I arbetarskyddsstyrelsens gällande anvisningar beträffande grävmaskinernas användning för annat än lyftändamål, dvs. för vanliga grävningsarbeten, framhålls betydelsen av att maskinerna fortlöpande kontrolleras med hänsyn till de stora påfrestningar och det slitage som dessa maskiner är utsatta för. Arbetarskyddsstyrelsen har emellertid kunnat konstatera, att denna kontroll eftersätts på många håll, och flera av de olycksfall som inträffat vid arbete med grävmaskiner har orsakats av att maskinerna varit förslitna. Detta har föranlett arbetarskyddsstyrelsen att ta upp frågan om regelbunden besiktning av dessa grävmaskiner. Ett omfattande utredningsarbete har redan utförts, och de olika problemen har därvid ingående diskuterats med leverantörer och grävmaskinsförare. På grundval av utredningen pågår inom arbetarskyddsstyrelsen arbete med ett förslag om skyddsåtgärder vid grävmaskiner, varvid även frågan om regelbunden besiktning behandlas. Arbetarskyddsstyrelsen avser att snarast möjligt infordra yttranden över detta förslag från berörda leveran törer och från arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. I interpellationen berörs även frågan om en enhetlig placering av maskinreglagen i olika grävmaskiner. Arbetarskyddsstyrelsen har vid olika tillfällen med stöd av 45 8 arbetarskyddslagen påfordrat ändring av konstruktionen hos flera grävmaskinsfabrikat. Frågan om maskinreglagens placering, märkning och rörelseriktning har också diskuterats med grävmaskinsleverantörerna. Det är enligt arbetarskyddsstyrelsens uppfattning viktigt att så långt möjligt få till stånd enhetlighet i dessa avseenden för att undanröja riskerna för felmanövreringar. Arbetarskyddsstyrelsen kommer att fortsätta behandlingen av denna ifråga.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Jag gör det med så mycket större tillfredsställelse som svaret är positivt på samtliga de punkter jag behandlat i interpellationen. Jag skulle dock vilja anföra några synpunkter på frågan. Som jag framhållit i interpellationen har under senare år inom byggnadsoch anläggningsbranschen en mängd mindre firmor etablerat sig. De tillhandahåller en eller flera grävmaskiner. Den hårda konkurrensen mellan dessa småföretagare har lett till att maskinparken försämrats i sådan grad, att gränsen för ett någorlunda riskfritt arbete passerats, Dessa maskiner kan i alltför många fall betraktas som rena rishögarna. För berörda arbetare verkar det givetvis underligt att rådande missförhållanden på detta område, trots att arbetarskyddsstyrelsen sedan lång tid tillbaka känt till dem, har fått fortsätta utan att några åtgärder egentligen har blivit vidtagna. Grävmaskinisterna har ställts utanför lagen. Detta har i alltför många fall icke omdömesgilla arbetsgivare använt sig av. Har maskinisten anmärkt på att maskinen som han skall sköta är i livsfarligt skick för både honom och andra personer på arbetsplatsen, har han faktiskt riskerat att bli avskedad från arbetet med motivering att han är oduglig som förare. Om maskinisten accepterar företagarens metoder och själv under arbetet vidtar de reparationer han kan göra — och detta reparationsarbete kan upprepas åtskilliga gånger under arbetsskiftet — kommer med säkerhet arbetsledaren för byggnadsföretaget att fråga grävmaskinisten, om maskinen är undermålig då reparationer förekommer så ofta. Om grävmaskinisten vill behålla arbetet måste han ljuga och helt enkelt svara att maskinen är bra, ty i annat fall gör beställaren anmärkning till grävmaskinens ägare, och då vet maskinisten säkert att han är utan arbete nästa dag. Arbetsbetygen blir också därefter. Detta har stått klart för arbetarskyddsstyrelsen sedan mycket lång tid tillbaka. Därvid har såväl grävmaskinisterna som deras fackliga förtroendemän rekommenderats att anonymt till styrelsen anmäla ifrågavarande företagare och maskin. Då behöver anmälaren — maskinisten i detta fall — inte ta risken att förlora arbetet, men arbetarskyddsstyrelsen lovar, att när man får denna anonyma anmälan, skall man komma och kontrollera maskinen. Dessa förhållanden ute på arbetsplatserna är givetvis olidliga. Arbetaren ställs vid sidan av lagen och kan i vissa fall helt utnyttjas av obskyra företagare. I sitt svar bekräftar socialministern att dessa många gånger undermåliga arbetsmaskiner orsakat flera olycksfall. Även om bestämmelserna på arbetarskyddsområdet kan betraktas såsom varande ganska bra i vårt land, föreligger en lucka i lagen, då stora arbetsmaskiner kan användas år från år och bli rena rishögarna utan att det föreligger besiktningstvång med tidsintervaller. Till den andra frågan, om en enhetlig placering av maskinreglagen i olika grävmaskiner, säger arbetarskyddsstyrelsen enligt socialministerns svar här i dag, att styrelsen med stöd av 45 § arbetarskyddslagen påfordrar ändring av konstruktionen hos flera grävmaskinsfabrikat, men efter vad jag kan förstå av svaret hittills utan något som helst resultat. Nu rådande förhållande på detta område ger upphov till elakartade olyckstillbud och olyckor. Man kan nämligen inte begära av en yrkesman — i detta fall en grävmaskinist — hur många år han än har i yrket att han omedelbart vid byte av grävmaskin skall vänja sig vid det nya maskinmärket, där kopplingen plötsligt bytt plats med bromspedalen, eller där vid rattrörelse till vänster maskinen svänger åt höger, för att nämna några exempel.

Arbetarna ute på arbetsplatserna finier det dock underligt att frågan inte nar kunnat lösas ännu, I några tiotals år har ju grävmaskiner utan enhetlighet i manöversystemets reglage funnits i marknaden, men fabrikanterna gör som de själva vill. Vad är då arbetarskyddslagens 45 § värd? Vidare frågar man sig när denna enhetlighet i fabrikationen kan komma till stånd. Ett annat problem gäller instruktionsböckerna för de olika grävmskins typerna. Även om dessa är lättfattligt framställda, ger de inte maskinföraren den handledning denne behöver, eftersom vissa nödvändiga upplysningar saknas. Det är framför allt en av orsakerna till att så många grävmaskiner kommer i rullning i backar. Vid omkoppling från grävning till transport eller förflyttning varnas ej i instruktionsböckerna för den risk som uppkommer om växlarna inte inkopplas i en viss ordning. Denna ordningsföljd är inte ens omskriven, En i undervagnen befintlig spärrhake till transportsystemet skall vara det sista i ordningen av kopplingsreglagen vid omkoppling från grävning till transport. Spärrhaken skall efter fullbordad förflyttning vara det första av alla reglage, som bringas i läge då grävningen åter skall påbörjas. Framför allt nybörjare bland maskinförarna kan råka ut för svåra olyckor, om de inte själva i tid kommer underfund med den inbördes ordning varmed växlarna skall inkopplas. Instruktionsböckerna ger ingen som helst ledning och kan i detta fall betraktas som varande undermåliga. Självklart ställer man sig frågande inför orsakerna till att grävmaskinsfabrikanterna under alla dessa år har kunnat få uppträda på sätt som skett. Jag uttalar till sist, herr talman, den förhoppningen, efter det positiva svar som här har getts av socialministern, att dessa för arbetarna ute på arbetsplatserna så väsentliga frågor, som har med deras hälsa och liv att göra, löses med det snaraste.

Det bör vara en riktpunkt för utredningsarbetet att reglerna om frånskilda kvinnors rätt till änkepension skall låta sig infoga i den ram som det allmänna pensionssystemet för närvarande ger.

Motionerna behandlar inte bara pensioneringen utan även sjukförsäkringen. Andra lagutskottet anslöt sig i sitt utlåtande till motionärernas uppfattning att det finns behov av en översyn av socialförsäkringsförmånerna i de avseenden motionärerna påtalat och anförde vidare följande: »Redan nu är vissa av dessa frågor föremål för utredning. Pensionsförsäkringskommittén prövar sålunda efterlevandeskyddet för frånskilda kvinnor och frågan om införande av änklingspension. Med hänsyn till att den översyn utskottet förordar kommer att beröra grundläggande principer för den allmänna försäkringen och dessutom torde utgöra en tämligen omfattande uppgift anser utskottet att densamma bör anförtros åt en särskild utredning. Utskottet förutsätter därvid att en ändamålsenlig samordning kommer till stånd i fråga om Övrigt utredningsarbete på socialförsäkringsområdet.» En utredning om ändrade principer för mäns och kvinnors ställning inom socialförsäkringssystemet, som <:både årets och fjolårets motioner gäller, är omfattande. Vidare uppkommer svåra juridiska problem inte minst med hänsyn till rättssäkerheten inom ATP-systemet. Frågan om detta utredningsarbete får övervägas mot bakgrunden av riksdagens skrivelse den 26 april 1967. Det krävs bl.a., som andra lagutskottet påpekar, en ändamålsenlig samordning med övrigt utredningsarbete på socialförsäkringsområdet.

Herr talman! Jag beredde mig faktiskt på att lyssna riktigt intensivt på den tredje sidan i svaret, som jag trodde var borttappad i mitt exemplar. Sådant kan ju hända i majbrådskan. Enligt min mening är det föreliggande svaret inte något svar. Det slu tar där det borde ha börjat. Därför vet jag inte heller riktigt vad jag skall tacka för. Men det kan vara värdefullt att få en resumé av en frågas riksdagsbehandling, inte minst med hänsyn till våra svårigheter — exempelvis den otillräckliga sekreterarhjälpen — att här i riksdagen bedriva vårt arbete. Därför är jag tacksam för den resumén. Men mycket mer innehåller inte svaret. Citat av andra lagutskottets citat av direktiv till utredningar kan jag t.ex. inte tycka är så särskilt värdefullt i ett interpellationssvar. Av det som kan vara gjort i socialdepartementets egen fatabur har jag egentligen bara hittat fyra meningar. Den första är: »En utredning om ändrade principer för mäns och kvinnors ställning inom socialförsäkringssystemet — — är omfattande.» Ja, det tror jag säkert att den är. Vi kan vara överens på den punkten. Mera intressant är kanske även om vi är överens där också — den inskjutna satsen i samma mening, där socialministern talar om att dessa frågor aktualiserats både i årets och fjolårets motioner. Det är intressant, sett mot bakgrunden av att när folkpartiets motion i denna fråga diskuterades i riksdagen förra året, påpekade en av årets socialdemokratiska huvudmotionärer i denna enligt socialministern samma fråga flera gånger i sitt korta inlägg att det inte var någon ny fråga man motionerade om. Det där var emellertid en parentes. För det andra säger socialministern att det här uppkommer svåra juridiska problem. Jag förstår det. även där kan vi vara överens. För det tredje säger socialministern att frågan om utredningsarbetet får övervägas mot bakgrunden av riksdagens skrivelse den 26 april 1967. Jag förstår inte riktigt den meningens innebörd, men jag förmodar att hänsyn skall tagas till riksdagens skrivelser, och det är ju tacknämligt att det har kommit på pränt. För det fjärde står det att det krävs, som andra lagutskottet har påpekat, en enhetlig samordning, och det är väl också ostridigt. Men därmed är det slut på svaret.

I anslutning till vad jag här pekat på såsom eftersträvansvärt frågade jag om planeringen av utredningsarbetet skulle gå till på sådant sätt att man kunde räkna med att nå en lösning så snart som möjligt. Det är alltså på den frågan som jag fortfarande saknar svar. Jag tyckte att jag borde ställa denna fråga inte minst med anledning av den skrivelse från Kungl. Maj:t till pensionsförsäkringskommittén i vilken det framhölls — som också åberopats här — att utlåtandet från höstriksdagen skulle hållas tillgängligt för utredningen. Jag förstår kanske inte riktigt denna vokabulär — jag förmodar att allt riksdagsmaterial är tillgängligt för en utredning. Men om det är något som skall hända i en utredning så är det väl inte riktigt detta man önskar. Jag ber nu att få fråga: Vill socialministern utveckla någon aktivitet för att något skall hända i detta ärende? Har någon sådan aktivitet redan utvecklats? Vad händer t.ex. just nu i saken? Är det den gamla kommittén som sysslar med den eller en ny, och i så fall vilken? Vilka direktiv har i så fall meddelats? Det kanske vore intressantare att erhålla svar på dessa frågor än att få citat av de direktiv som redan tidigare föreligger tryckta. Jag upprepar den i interpellationen ställda frågan, eftersom inget försök ens har gjorts, tycker jag, till besvarande av den: Vill statsrådet medverka till att utredningsarbetet rörande en allmän egenpension planeras så, att en lösning kommer till stånd snarast möjligt på de problem som för närvarande gäller inom familjepensioneringen? Jag är verkligen mycket tacksam för ett svar på den frågan. Jag kanske också får fullfölja den frågan med ett annat spörsmål: Anser socialministern — i likhet med vad jag gör — att detta är en viktig sak och att det just på grund av dess mycket komplicerade natur är angeläget att man så snart som möjligt får en lösning till stånd av de invecklade samordningsproblem som socialministern har pekat på?
Herr talman! Det är tydligen mycket svårt att tillfredsställa fru Nettelbrandt, när det gäller att i ett kort interpellationssvar beröra en rad olika ting. Vad hon har frågat om — för att ta klämmen är om jag vill medverka till att utredningsarbetet rörande en allmän egenpension planeras så att en lösning kommer till stånd snarast möjligt på de problem som för närvarande gäller inom familjepensioneringen. Jag skulle nog vilja be fru Nettelbrandt att läsa igenom mitt interpellationssvar en gång till, så kan hon ju ändå finna dels hur vi ser på den här frågan, dels vad som har åtgjorts och dels vilka problem vi kommer att möta. Jag utgår ifrån att fru Nettelbrandt väl inte menar att jag som svar på interpellationen skall läsa upp eventuellt kommande utredningsdirektiv eller tala om hur den här frågan i olika detaljer skall finna sin lösning. Menar hon det, tycker jag nog att hon har gått fel väg. Det finns ju motionsrätt också vid årets riksdag. För övrigt har fru Nettelbrandt själv i interpellationen ytterst skissartat berört hela det här komplexet. Låt mig bara, herr talman, erinra om att pensionsrätt som är intjänad i pensionssystemet inte kan försämras. Om jag har förstått fru Nettelbrandt rätt — för att ta några punkter — menar hon att hustrun skall få del av de ATP-förmåner som mannen har tjänat in. Det är sannerligen en både stor och komplicerad fråga, en sak som fru Nettelbrandt också endast skissartat har angivit. Jag vet att fru Nettelbrandt i många olika sammanhang har sagt, att det nuvarande pensionssystemet är krångligt och ett träsk av olika bestämmelser. Det är inte troligt att en omläggning skulle kunna medföra någon särskilt stor förenkling, alldenstund fru Nettelbrandt själv pekade på att man måste räkna med en lång övergångstid och således med en rad olika komplicerade övergångsbestämmelser, med andra ord ett dubbelsystem under en följd av år. Det kan naturligtvis, det vill jag betona, herr talman, finnas skäl för att från tid till annan göra en Översyn av vissa av våra socialförsäkringsanordningar, och det har nu riksdagen begärt. Man får dock inte glömma bort att dessa frågor är komplicerade. Det är inte så länge sedan riksdagen var rörande enig om de nuvarande principerna. Jag kan inte undanhålla kammaren den reflexionen, att fru Nettelbrandt, om folkpartiet hade fått igenom sin s.k. frivilligpension, sannerligen hade haft svårt att i dag ställa krav på det nuvarande ATP-systemets förändring.
Herr talman! Socialministern säger att det är svårt att tillfredsställa mig när det gäller att svara på dessa olika frågor. Nej, jag har verkligen varit blygsam. Jag har bara velat att han över huvud taget skulle gå in på den fråge ställning som jag har tagit upp och inte inskränka sig till att citera vad som står att läsa i skilda handlingar inom riksdagen. När socialministern uppmanar mig att läsa svaret en gång till för att kunna se hur »vi» — i socialdepartementiet alltså — ser på detta probiem, vill jag till socialministern rikta frågan: På vilken rad i interpellationssvaret kan jag finna någonting om socialministerns inställning till problemet? Jag skulle vara mycket tacksam för en upplysning om på vilken rad jag kan återfinna detta. Vad som åtgjorts i saken står faktiskt i svaret. Ty det är väl, om jag fattat rätt, att riksdagen skrivit att det material, som kommit från riksdagen, skall hållas tillgängligt för pensionsförsäkringskommittén. Och det är ju inte ett särskilt aktivt grepp på frågan — det vill jag inte påstå. Jag har inte begärt att socialministern skall tala om, hur denna fråga i alla sina detaljer skall finna sin lösning. Tvärtom: jag är av den meningen att man skall ha utredningar i varje fråga, innan man lägger fram förslag till lösningar. Har socialministern — och kanske även andra ministrar — samma uppfattning, så är jag bara tacksam. Att jag behandlat saken helt summariskt i min interpellation är självklart. I en interpellation finns väl ingen anledning att göra ens en skiss av ett system. Det har jag däremot gjort relativt fylligt i den motion som jag väckte vid förra årets riksdag. Inte ens det är emellertid tillräckligt i en fråga av denna komplicerade natur — ty den är komplicerad, vi är överens om det. Men det är just därför angeläget att man sätter i gång på ett tidigt stadium och inte skjuter på frågan ytterligare. När socialministern säger att det inte är troligt att någon förändring görs alldenstund — som jag själv påpekat — en omläggning kräver en övergångstid på flera år, så förstår jag uppriktigt sagt inte logiken. Ty att en övergångstid krävs ändrar väl inte på det faktum som jag tror att vi alla ändå kan vara överens om, nämligen att det finns en rad diskrepanser i dessa båda pensionssystem och en rad bestämmelser som är otillräckliga och otillfredsställande. Dem vill man göra något åt, och är detta då komplicerat bör man börja brottas med problemen omedelbart och inte skjuta saken på framtiden.
Herr talman! Jag vill erinra om att riksdagen begärde att motionen skulle överlämnas till pensionsförsäkringskommittén. Detta har också skett. Fru Nettelbrandt säger sig ha svårt att återfinna departementets synpunkter i mitt svar. Riksdagen har gjort två framställningar. Vi har refererat det väsentliga i dessa, vilka i sig själva fångar in detta i hög grad komplicerade problem. Jag har påpekat att man innan denna utredning sätts i gång måste tänka sig för. Det är vidare angeläget med en samordning beträffande övriga utredningar, vilka redan i dag, fru Nettelbrandt, behandlar flera av dessa väsentliga problem. Fru Nettelbrandt bör, när hon ställer interpellationer, precisera sig klarare än vad som skett i denna mycket allmänt hållna interpellation, vari hon frågar vilken lösning jag nu skall försöka komma fram till. Fru Netteibrandt kan lita på att vi i socialdepartementet skall behandla detta ärende med all den omsorg det kräver.
Herr talman! Det egendomliga har ju inträffat, nämligen att den folkpartimotion som väckts under höstriksdagen i denna fråga skickades till pensionsförsäkringskommittén, medan den motion, som väckts under vårriksdagen och som enligt den högsta auktoriteten på området, socialministern, i princip rör samma fråga, skall överlämnas till en sär skild utredning. Då behövs ett initiativ. Det är socialdepartementets handlingskraft därvidlag som jag efterlyser och som jag ännu inte fått något grepp om.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat, om jag tänker vidta några åtgärder för att se till att patienter som uppsöker mottagningar för öppen vård på sjukhus får samma sekretesskydd som privatpatienter. Läkare och annan sjukvårdspersonal är alltid skyldiga att tillvarata patienternas rätt till sekretess vid undersökning och behandling. Bestämmelser om sekretess finns i allmänna läkarinstruktionen, i ett cirkulär som medicinalstyrelsen meddelat med stöd av kungörelsen om medicinalpersonal under medicinalstyrelsens inseende och i sjukvårdslagen. Fru Nettelbrandt tar upp en annan fråga som gäller möjligheterna för andra patienter att avlyssna en patients samtal med sin läkare. I de äldre sjukhusen finns det fortfarande mottagningslokaler, s.k. omläggningsrum, där man tar emot ett stort antal patienter samtidigt. Lokalernas utformning och nödvändigheten att ta emot akuta fall för samtidig behandling gör att avskildhet inte alltid går att åstadkomma i dessa lokaler. Jag tror dock att man kan utgå från att personligt ömtåliga förhållanden behandlas under sådana omständigheter, att skyddet mot avlyssning blir betryggande. efter moderna principer med smårum som möjliggör full avskildhet. Allteftersom det äldre lokalbeståndet ersätts med moderna lokaler kommer de svårigheter som nu finns på vissa håll att försvinna.

Herr talman! »Läkare och annan sjukvårdspersonal är alltid skyldiga att tillvarata patienternas rätt till sekretess vid undersökning och behandling», säger socialministern, och det är vi ju helt överens om. Men jag kan mot den bakgrunden inte förstå att det är en annan sak när det gäller möjligheterna för patienter att avlyssna en annan patients samtal med sin läkare. Delar inte socialministern min uppfattning att den för den enskilde skadliga eler otillfredsställande effekt som man har velat eliminera genom sekretess inom sjukvården blir ett faktum vare sig sjukvårdspersonalen själv yppar uppgifter eller om behandlingar, undersökningar och konsultationer går till så att uppgifterna kommer främmande människor till handa genom direkt information? Möjligheterna för andra patienter att avlyssna samtal med läkare är enligt min mening visst ingen annan fråga än sekretesskyddet. Det är i stället en fråga om hur sekretessskyddet effektivt kan sättas helt ur funktion. Det är inte godtagbart att hela sekretesskyddet viftas bort med förklaringen att lokalerna är mindre goda. Socialministern tror att man när det gäller personligt ömtåliga förhållanden ser till att skyddet mot avlyssning blir betryggande. För det första är detta enligt min mening så viktigt att det inte är tillräckligt med att bara tro, utan det är nödvändigt att förvissa sig om att den enskilde verkligen har detta skydd. För det andra torde bestämmelserna faktiskt inte göra någon skillnad mel polikliniker lan personligt ömtåliga förhållanden och andra förhållanden. Allt faller ju under den s.k. läkarsekretessen. Vad är för det tredje egentligen »personligt ömtåliga förhållanden»? Det verkar som om många tror att det bara är underlivsbesvär och psykiska fall som hör dit. Men vad som är personligt ömtåligt kan man nog inte utifrån döma om. Det är strängt individuellt. En ung flicka har många gånger talat med mig om hur oerhört pinsamt hon funnit det vara att sitta i ett rum med en massa andra människor och klä av sig strumpor och skor. Det kanske inte vi tycker är särskilt ömtåligt, men det kunde det vara för henne. En annan flicka har berättat för mig om den förtvivlan som hon känt när hon fått sitta i ett behandlingsrum med fem läkare på ena sidan och fem patienter på den andra och tala om sina problem. Eftersom det var fråga om en successivt ökande synskada var det ett för henne stort och verkligt personligt ömtåligt problem. Är det personligt ömtåligt exempelvis att en gänglig tonårsyngling står inför en läkare och får reda på att han inte har några muskler, att han inte får se ut på det där sättet? Omkring honom sitter en rad andra tonåringar, och en hel korridor med människor lyssnar också på någonting liknande. Jag tror inte herr socialminister, att man får ta så här lätt på dessa problem för de enskilda människorna. Om vi nu har viktiga sekretessregler, kan väl dessa inte försättas ur kraft med att man pekar på någonting sådant som exempelvis lokalförhållanden. Då bör man väl i stället pröva fantasin för att se till att man kan rätta till det som brister. I varje fall skulle det på en hel del håll räcka med en så enkel åtgärd som att stänga dörren till korridoren, om man bara vill respektera detta sekretesskydd. Det kan dessutom vara en enkel fråga om ändring av rutinerna, och det bör också göras. Det får enligt min mening inte vara någon som helst lägre ambitionsgrad när det gäller dessa ting på poliklinikerna än vad som är fallet hos privatläkare. Det finns också — jag vill säga detta inom parentes fastän jag här inte tagit upp saken — andra sekretessproblem som är värda minst samma beaktande. Det gäller dels de frågor som aktualiserats på försäkringskassorna och dels journalföringen av dessa frågor i anslutning till en kommande databehandling. De kräver särskilt beaktande. Men beträffande dessa saker har så många människor hört av sig och berättat om sitt lidande när de går till poliklinikerna, att dessa förhållanden väl blir föremål för uppmärksamhet vilket jag tycker är riktigt. Statsrådets svar motiverar några kompletterande frågor. Anser statsrådet t.ex. att undantag i sekretessreglerna finns för icke personligt ömtåliga omständigheter? Hur vill statsrådet i så fall göra gränsdragningen? Finns det dispensmöjligheter i sekretessreglerna på grund av någonting sådant som l1okalförhållanden? Gäller i så fall dessa dispensbestämmelser för både privatläkare och polikliniker? Eller kan man på poliklinikerna godtaga förhållanden som inte godtas i andra fall? Det vore, herr talman, av stort värde om socialministern ytterligare ville belysa dessa frågor.
Herr talman! Jag är angelägen att reda ut en sak som jag tror att fru Nettelbrandt inte helt har förstått. Sekretesskyddet skulle jag i detta fall vilja översätta med läkarens tystnadsplikt. Där finns inga undantag. Vad fru Nettelbrandt har talat om är en rad praktiska problem som uppstår — det har jag redan sagt i mitt svar — i fram för allt omoderna och trånga sjukhus. Det är beklagligt, och det är angeläget att sådana problem löses, Jag har också sagt att i den mån gamla sjukhus byggs om och moderniseras kommer dessa praktiska svårigheter att försvinna. Jag vill emellertid än en gång betona att sekretesskyddet är lika med läkarens tysnadsplikt. Vid omläggningar etc. kan svårigheter på sina håll uppstå, men det är både viktigt och angeläget att den enskilde patienten så långt som möjligt ges inte bara ett skydd utan även möjlighet att på ett individuellt och för honom på intet vis kränkande sätt komma i kontakt med läkaren.
Herr talman! Socialministerns argumenteringskonst är en aning förbryllande. Han svarar på ett sådant sätt som om det skulle finnas en rad undantag och en rad möjligheter att urholka rätten till sekretess eller om man i stället vill kalla det sjukvårdspersonalens tystnadsplikt, vilket är två sidor av samma sak. Samtidigt svarar socialministern som om jag inte har förstått det hela, ty det finns inga undantag. Nej, det är just därför att min uppfattning är den att det inte föreligger några undantag från dessa regler som jag av svaret föranleddes att ställa mina frågor. Jag skulle förstås ha varit tacksam om socialministern, när han erkänner att det är en del otillfredsställande förhållanden, samtidigt velat ge en vink om att det inte får vara så, utan det bör rättas till så långt tillnärmelsevis kan ske. Det är väl riktigt att sådant skydd som är lagfäst verkligen skall finnas för de medborgare som anlitar detta, utan att det skall kunna urholkas och uppluckras på det sätt som faktiskt sker.

Herr talman! Jag är också övertygad om att en läkare även på en poliklinik tillåter ett sådant samtal i enrum om en patient verkligen kräver det. Men tror herr socialministern att de enskilda poliklinikpatienterna i allmänhet har kurage att kräva detta? Så stor är fortfarande respekten för både läkare och sjukhus att patienterna vackert finner sig i de regler och de metoder som tilllämpas där.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig om jag mot bakgrund av de nya omständigheter som tillkommit sedan föregående år nu är beredd vidta åtgärder i syfte att upprätta en särskild helikopterorganisation för Stockholms skärgård att insättas vid svårare isförhållanden samt om jag vill medverka till att frågan om trafik med svävare i skärgården blir närmare utredd. För omkring ett år sedan svarade jag på en interpellation av fru Nettelbrandt rörande bl.a. upprättandet av en särskild helikopterorganisation för skärgården. Jag framhöll då, att det varken av kostnadseller serviceskäl syntes motiverat att upprätta en sådan. Några nya skäl som gör det befogat att nu upprätta en särskild statlig helikopterorganisation har enligt min uppfattning inte kommit fram. Däremot bör liksom hittills vid exceptionellt svåra isförhållanden det allmänna medverka till att helikoptrar sätts in, om trafiken inte kan klaras på annat rimligt sätt. I fråga om svävarna vill jag framhålla, att ett omfattande utvecklingsarbete ännu återstår innan de kan tas i bruk för reguljär åretrunttrafik. Sjödugligheten har visat sig vara ett svårare problem att lösa än väntat liksom nedisningen och kursstabiliteten. Regulariteten har visat sig svår att upprätthålla. Flera linjer med reguljär trafik har t.ex. i Danmark och Norge måst läggas ned av dessa skäl. Självfallet kommer vi inom departementet att noga följa trafik med svävare i olika länder. Jag har också som bekant tagit initiativ för att bereda väg för svävarnas framtida användning här i landet genom den utredning om trafik med svävare som tillkallades enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 4 mars 1966.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Vad först gäller helikoptertrafiken säger statsrådet Palme, att han inte vill föreslå någon statlig helikopterorganisation. Det är på den punkten som jag i den debatt vi hade förra året i denna fråga framhöll det viktiga i att folk som är beroende av detta kommunikationsmedel får känna trygghet. Om problemet löses organisatoriskt eller administrativt på det ena eller andra sättet, kan för den enskilde vara egalt, men det måste fungera när något inträffar. Det var anledningen till att jag någon gång i mitten av januari väckte denna interpellation. Förra vintern hade skärgårdsbefolkningen stora svårigheter. Det är angeläget att man i tid ser till att sådana besvärligheter inte upprepas. Vederbö rande myndigheter måste i förväg vara informerade om regeringens inställning, så att något omedelbart kan göras när behov inträffar. Det har t.ex. inlämnats en framställning från länsstyrelsen om att föreskrifter skall utfärdas på denna punkt. Är allt klart i detta avseende, så att länsstyrelsen inte åter behöver hesitera i ett sådant läge utan alla trådar snabbt kan kopplas samman? I övrigt är beredskapsfrågan för detta år i någon mån passé; jag antar att även statsrådet Palme har upptäckt att isen ändå har gått upp så att behovet av helikoptertrafik inte är lika trängande. När det gäller svävarna pekar statsrådet Palme på en rad tekniska komplikationer. Deras sjöduglighet t.ex. skulle tydligen inte vara tillräcklig. Den tekniska expertisen har väl delade uppfattningar på den punkten. Det är inte heller riktigt att hela tiden göra jäm: förelserna med de svävare som hittills har varit på tal — sådana för 38 personer — eftersom de har helt andra egenskaper än de svävare för kanske ett par hundra personer som kommer att bli aktuella i framtiden. Dessa svävare för 38 personer klarar emellertid en våghöjd på ungefär 1,2 meter, och det har gjorts undersökningar någonstans i Stilla havet som har visat att de klarar sjögången där väl. Inom Stockholms skärgård torde inte heller dyningarna vara större än att även dessa svävare kan ta sig fram. Den utredning som har gjorts inom Sverige — den är visserligen lokal men ändå mycket förtjänstfull — styrker också påståendet att svävarna skulle kunna vara fullt sjödugliga inomskärs, och det är detta frågan gäller. Nedisningen, som statsrådet också pekar på i interpellationssvaret, är väl praktiskt taget ett löst problem, om jag har uppfattat teknikerna rätt. Genom vibrationerna skulle det finnas möjlighet att få till stånd den nödvändiga uppvärmningen. De besvär man tidigare haft med en del svävare gäller svävare med gasturbiner av viss typ och med fiygfotogen som drivmedel. Detta är heller inte aktuellt för de svävare som skall användas i en framtid; de kommer förmodligen att drivas med dieselolja, som både ekonomiskt och tekniskt är bättre än flygfotogen. Regulariteten är en fråga om vad man vill jämföra med. Man kan jämföra t.ex. med de svävare som nu är i bruk och länge varit det på sträckan Isle of Wight — Portsmouth. Jag känner inte till att det i fråga om dessa har framförts några klagomål beträffande regulariteten och inte heller förekommit trouble av annat slag, utan allt har varit all right. I Norge gjordes inskränkningar, huvudsakligen av ekonomiska skäl. Vid jämförelser med andra trafikmedel, exempelvis vaxholmsbåtarna, har inte regulariteten alltid varit det mest utmärkande, men det har fått duga ändå. För att dra ytterligare en parallell, har inte heller SJ under svåra klimatiska förhållanden haft så lätt att upprätthålla regulariteten. Men vi lägger inte fördenskull ned SJ:s verksamhet, åtminstone inte helt. Enligt min mening har människor som bor i skärgården ett oerhört stort behov av att komma dit ut eller därifrån vilken tid på året som helst. De skall inte behöva vänta och frysa under flera timmar, som man har fått göra med de kommunikationsmedel som hittills stått till deras förfogande. Jag vill också ta upp en annan fråga, nämligen om optimalt utnyttjande av resurserna, vilket vi är angelägna om när det gäller trafiken. Vägarna kräver oerhörda investeringar, och i de områden där man skulle kunna tänka sig en avlösning med andra kommunikationsmedel, skulle det för att möta efterfrågetrycket behövas både vägar och broförbindelser av en annan omfattning än vi för närvarande har. Ser man det inom kommunikations departementet så att svävare är ett medel att sätta in i stället för något av de övriga kommunikationsmedel som vi räknar som mera traditionella? Den allmänna synen blir väl avgörande för den policy som man kommer att visa från kommunikationsdepartementets sida. Om man svarar ja på den frågan — räcker det då med att, som det stod i interpellationssvaret, följa trafik med svävare i olika länder? Är det inte ett alldeles för passivt grepp, om man verkligen tror att man skulle kunna uppnå någonting positivt med sådan trafik? Vem står i så fall för det utvecklingsarbete, som enligt kommunikationsministern återstår, innan svävarna kan tas i bruk för reguljär åretrunttrafik? Spelar vi alltså här i Sverige bara den rent passiva rollen? Finns det inte anledning att vara något aktiv på denna punkt? Är inte den utredning, som har tillsatts och som kommunikationsministern erinrar om, huvudsakligen en trafikjuridisk utredning? Den skall ju undersöka exempelvis vilka ljussignaler, vilka hastighetsbegränsningar och vilka regler som skall gälla i olika hänseenden på detta område. Det är väl inte så, att den utredningen på något sätt driver fram den tekniska utvecklingen och ger någon klarhet om i vilken omfattning dessa trafikmedel kan komma att användas i Sverige. En statlig utredning för kartläggning av de tekniska och ekonomiska frågorna borde enligt min mening behövas, och jag tror inte att den av kommunikationsministern tillsatta utredningen är tillräcklig i detta avseende. Det är inte heller, såvitt jag förstår, den typ av expertis som har tillkallats. Vi borde kanske rent av från svensk sida delta något i det utvecklingsarbete som enligt kommunikationsministern är erforderligt. Om vi redan deltar i ett sådant arbete, vore det enligt min mening värdefullt att få höra någonting om vad det är vi gör och vad det är vi kommer att göra på svenskt håll.
Herr talman! Jag skall väl inte i det fortsatta meningsutbytet sväva ut i den omfattning som fru Nettelbrandt har gjort. Beträffande isbrytarna vill jag endast konstatera, att om det verkligen behövs kommer helikoptrar att kunna sättas in. Med hänsyn till de ofantliga kostnader det är fråga om försöker man emellertid klara problemet i första hand med isbrytning. Går det inte får man ta till helikoptern, Det gjordes vid ett antal tillfällen i fjol. I år har det inte behövts. Det är det mått av beredskapsorganisation som man behöver och som gör det alldeles klart för skärgårdsbefolkningen att vi i en exceptionell situation hjälper till. Men att ha dessa utomordentligt dyra redskap stående enbart i beredskap för sådana tillfällen vore mycket orationellt. Beträffande svävarna är det riktigt att den utredning som vi har tillsatt framför allt är en trafikjuridisk utredning. Vi har velat rätta till koncessionsvillkor och bestämmelser för trafiken, så att statliga bestämmelser på området inte skall saknas om man vill sätta svävare i trafik här i landet. Jag har inte den uppfattningen, att svävare under den tid som nu kan överblickas kommer att ersätta något av de statliga kommuwunikationsmedlen — tågen, flyget eller vad det kan vara. Det är alltså icke en uppgift primärt för staten att engagera sig i ett tekniskt utvecklingsarbete på detta område, utan det bör vara en bedömning från industrins sida om man vill satsa på detta och en bedömning från de lokala trafikföretagens sida om man vill använda sig av svävare. Föresvävar det kanske fru Nettelbrandt att staten skulle satsa på ett stort tekniskt utvecklingsarbete på detta område och pumpa in ganska mycket pengar i en tilltänkt svävarindustri? Vid den prioritering vi har kunnat göra och de kontakter vi har haft med SAAB, ma rinen och många andra, har vi inte kunnat finna underlag för en sådan tanke. Inom ett så utomordentligt stort område som :kommunikationsväsendet finns det en rad uppgifter. Man kan inte handlöst kasta sig på alla. Man får försöka ha tentaklerna ute och följa utvecklingen på så många områden som möjligt, men sedan tvingas man prioritera. Dagens utvecklingsläge i fråga om svävarna är icke sådant, såvitt vi har kunnat se, att det skulle motivera att ett statligt utvecklingsarbete på området gavs en hög prioritet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det positiva beskedet här om att — om det verkligen blir behövligt — helikoptrar omedelbart kommer att sättas in. Jag tycker att det är värdefullt att det har blivit fastslaget här i kammaren. Det har skrivits från länsstyrelsen — jag efterfrågade det men det sades ingenting närmare om huruvida några sådana föreskrifter hade utfärdats. Jag blev emellertid litet oroad, eftersom det vid förra tillfället just hakade upp sig på grund av ovissheten, om man hade möjlighet och rättighet eller inte att sätta i gång. Det var enligt uppgift inte hos flyget det hakade upp sig. Sedan vill jag bara säga att herr statsrådet skall inte tro att jag har någon lust att föreslå att man skulle pumpa in pengar i något större statligt företag på området. Men med tanke på att detta är en ny fråga tror jag att det skulle vara av stort värde att få en kartläggning av inte minst erfarenhetsmaterialet och forskningsarbetet utomlands. Anledningen till att man inte bara bör avvakta utan kanske vara aktivare än på andra områden beträffande just denna trafikutveckling är den, att det gäller att ge dessa isolerade människor möjlighet till kontakt med yttervärlden. Här har enligt min mening samhället en större uppgift än då det är fråga om att linjer | hjälpa enskilda människor på andra håll.
Herr talman! I den sittande svävarutredningen samlas självfallet en mängd erfarenhetsmaterial om svävarnas utveckling och användningsmöjligheter. Detta är ju själva förutsättningen för att man skall kunna utfärda regler för dem. Att tillsätta ytterligare en utredning har vi i varje fall i dagens läge inte funnit motiverat. Det får också vara någon spärr vid tillsättandet av utredningar — inte minst med tanke på den brist på lämpligt folk som vi har. Jag är naturligtvis glad över att fru Nettelbrandt är tacksam för mitt besked om insättande av helikoptrar. Eftersom jag veterligen gav exakt samma svar i riksdagen i fjol förstår jag att fru Nettelbrandt i dag känner dubbel tacksamhet.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig, dels om jag uppmärksammat att SJ i vissa fall satt kommunala bidrag som villkor för fortsatt drift av landsvägsbusslinjer, dels om jag anser att detta tillvägagångssätt är förenligt med gällande principer för trafikpolitiken. Inledningsvis vill jag erinra om att målsättningen för den statliga trafikpolitiken är att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader och under former som medger företagsmässig effektivitet. För SJ:s busstrafik gäller, liksom för affärsbanenätet, att verksamheten skall ge full kostnadstäckning. I den mån detta krav inte kan uppnås har SJ möjligheter att erhålla bidrag av statsmedel till drift av icke lönsamma busslinjer på landsbygden på samma villkor som gäller för kommunala och privata trafikföretag. Utformningen av statsstödet har skett med utgångspunkt från att stödet måste begränsas till maximalt en dubbeltur per dag. Härutöver utgår ingen särskild ersättning till SJ för busslinjetrafiken, Den statliga trafikpolitiken ger således SJ samma förutsättningar och villkor som de kommunala och privata bussföretagen. Detta är helt i överensstämmelse med gällande principer för trafikpolitiken och innebär inget hinder för kommuner att exempelvis genom överenskommelser med SJ eller andra bussföretag stödja lokal busstrafik. Kommmunerna är som bekant engagerade i den kollektiva lokaltrafiken i många olika former och har därvid samma möjligheter som de statliga och privata bussföretagen att erhålla statsbidrag till icke lönsamma busslinjer på landsbygden. I detta sammanhang vill jag också nämna att SJ i samband med linjetrafik på landsbygden i vissa fall har 1okaltrafik även inom städer. Därvid har avtal om viss ekonomisk garanti träffats med varje stad för sig. Detta kan i likhet med överenskommelser om linjetrafik på landsbygden ofta vara det billigaste och mest rationella sättet att